Herr talman! Det är anmärkningsvärt att 21 talare anmält sig till debaten kring detta utskottsutlåtande, ett utlåtande som är enhälligt, som alltså saknar reservationer och som utmyn nar i ett förslag om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall göra ett tillkännagivande. Det är också märkligt att före mig nio ledamöter från regeringspartiet i följd har riktat kritik mot trafikpolitiken. Jag noterar den vilja som nu finns även på det hållet att bringa tillämpningen av 1963 års trafikbeslut i överensstämmelse med 1963 års målsättning. Vi på vårt håll har länge hävdat uppfattningen att detta är nödvändigt, och jag är därför tacksam för denna anslutning liksom för de upplysningar som herr statsrådet har lämnat i dag. Det är många människor som i dag med oro och undran ser hur den kollektiva trafiken försämras i icke expansiva regioner. Dagens debatt har också speglat denna oro. I den mer onyanserade diskussionen läggs skulden till alla missförhållanden på 1963 års trafikpolitiska beslut. Jag har den uppfattningen att detta beslut var riktigt i sina grundläggande principer, som innebar att man skulle skapa ett konkurrensfrämjande system på transportmarknaden genom att ta bort de konkurrenshämmande regleringar som tidigare var rådande. Vidare slogs fast att varje trafikgren i princip skulle svara för sina egna kostnader, men att samhället skulle tillskjuta medel till sådan olönsam järnvägsoch busslinjetrafik, som det från andra synpunkter än strikt företagsekonomiska ansågs önskvärt att bibehålla. I detta beslut blev det även klart utsagt att man skulle trygga en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar. Tyvärr förhåller det sig så — vilket hela denna diskussion har vittnat om — att trafikpolitiken trots dessa klara ställningstaganden år 1963 har råkat i otakt. Detta beror emellertid mera på den dåliga uppföljningen av beslutet än på beslutet självt i dess grundläggande stycken. Tillämpningen måste nämligen enligt min mening ske mera praktiskt, med hänsynstagande till so ciala, lokaliseringspolitiska och = näringspolitiska aspekter. Man har vid tillämpningen inte tagit intryck av senare års lokaliseringspolitiska målsättning och inte heller av jämlikhetsdebatten om människors rätt att till rimliga kostnader företa resor oavseit var i landet de är bosatta. Rent företagsekonomiska bedömningar har legat till grund för tillämpningen med de konsekvenser som detta har inneburit för den enskilda människan. Många av de rationaliseringsåtgärder som har vidtagits inom exempelvis SJ, som har diskuterats i dag, menar jag är rena dumheterna. De kan inte förklaras på annat sätt än att de som har utfärdat direktiven är okunniga om livet utanför storstadsregionerna. Detta kan tyckas vara ett hårt och onyanserat omdöme, men jag vill med eti litet exempel visa hur man tror sig kunna spara pengar och göra järnvägsresandet attraktivt. I min hembygd finns ett brukssamhälle som heter Överum. Basindustrin är det inte obekanta Överums bruk. Här bor och arbetar cirka 3 000 människor. För något tiotal år sedan breddades den smalspåriga järnvägen Linköping— Västervik, som passerar detta samhälle, och vi fick normalspår. Jag och många med mig tyckte att det var en bra åtgärd. Tågen som trafikerar denna bana stannar vid Överum för avoch påstigande; stationen är bemannad. Men den resenär som vill resa till Överum kommer att finna att det är omöjligt att polettera resgodset till den station där han skall stiga av. Själv kan han stiga av i Överum, men resgodset fortsätter fem mil till Västervik, och där får resenären så småningom själv hämta det. Detta är ett litet exempel på hur dåligt servicesinnade järnvägsmyndigheterna kan vara. Mycket mer skulle kunna berättas om stängda järnvägsstationer som är obemannade under kvällstid och då är stängda. Man kan inte ha vänthallar na Öppna, säger man, därför att ungdomen förstör dem. Det har till följd att andra resenärer får stå utanför och vänta på tåg och bussar. Inte heller det är särskilt servicevänligt. Vad gör man för att ändra detta? Gotland är kanske det bästa exemplet på hur illa 1963 års trafikbeslut har följts upp. 1963 väcktes i samband med propositionen ett motionspar vari föreslogs att staten i den utsträckning som kunde bli behövlig skulle lämna Gotlandstrafiken ekonomiskt stöd, så att kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet i huvudsak överensstämde med kostnaden för transport per järnväg på en sträcka av samma längd som det här rörde sig om. Utskottet fann de framförda synpunkterna förtjäna beaktande och meddelade att man visste att regionala undersökningar snarast skulle företas inom kommunikationsdepartementet, allt i syfte att skapa bästa möjliga trafikservice. Detta hände som sagt 1963. I år, 1969, har ännu ingenting positivt hänt i fråga om Gotlandstrafiken. Därmed är bara att konstatera att beslutet om en tillfredsställande transportförsörjning till landets olika delar inte har verkställts. Mot denna bakgrund är det hög tid att man nu gör upp trafikförsörjningsplaner i hela landet, regionalt och kommunalt. Alla de trafikmedel som området rymmer bör samordnas för att man skall få ut den största effekten för samhället och för de människor som skall använda trafikmedlen. Jag tror det är nödvändigt om vi skall kunna göra en riktig prioritering av de resurser som finns tillgängliga för kommunikationerna. Som statsrådet och flera andra talare nämnt har vägplaneutredningen presenterat sitt material. Enligt en prognos över - godstransporternas utveckling kommer dessa att fram till 1985 öka från 40 till 95 miljarder tonkilometer, varav lastbilarna kommer att svara för 70 miljarder tonkilometer. Sannolikt är det en riktig bedömning. Vi har i dag en ständigt ökad trafik på vägarna och vi vet att det nuvarande vägbyggandet inte motsvarar behovet. Tillgängliga anslag prioriteras till snabba genomfartsleder i och mellan de större tätorterna, något som medför en nedprutning av anslagen till länsvägar och sekundärt vägnät. Den senast tillgängliga femårsplanen för vägverket visar en sådan nedprutning från 152,5 miljoner per år till 88,7 miljoner. Vägverket skall inte anklagas härför. Verket måste fördela dessa pengar så, att det mesta går till de vägar som har den största trafikintensiteten. Därmed har jag inte sagt, att pengarna där gör den största näringspolitiska nyttan. I bygder utan järnväg är det lastbilen som har skapat och möjliggjort billiga och rationella transporter. Man får därför inte barå se lastbilen som en buse i detta sammanhang utan som en transportfaktor, vilken med all rätt kan kräva en upprustning även av det sekundära vägnät, på vilket i dag utförs en så stor del av transportarbetet. Herr Svanberg talade om kapacitetsutnyttjande. Han gjorde det på ett sätt som om det var en ny tanke som hade förts fram i den av honom i detta sammanhang väckta motionen.

Jag anser att detta var ett bra uttalande, som även herr Svanberg som motionär i år kunde vara nöjd med. Det hade varit bra om detta uttalande hade följts upp. Om så skett, hade vi kanske besparats denna debatt i dag. Jag vill fråga: Vad har den trafikpolitiska delegationen åstadkommit? Den senaste redovisningen från trafikpolitiska delegationen är daterad år 1967. Har man gjort några intressanta erfarenheter sedan den tiden som är värda att redovisas? Jag har den uppfattningen att trafikpolitiska delegationen tillkom för att vara ett rådgivande och uppföljande organ. Men var finns delegationens synpunkter på trafikarbetet som det har utvecklats i dag? Jag tror att riksdagen nu i handling måste visa att vi menar allvar med vår sociala omtanke och att vi menar allvar med det som sägs i den näringspolitiska debatten. Goda kommunikationer är en förutsättning för att företag skall kunna lokaliseras till. en ort. Näringsidkarna måste kunna nå marknaderna med sina produkter utan onödigt dröjsmål och fördyrade frakter och människor måste ha. möjlighet att förflytta sig medelst den allmänna kommunikationsverksamheten. Statsutskottets. uttalande tyder på en realistisk bedömning av målsättning och nuläge. Jag ber, herr talman, att till alla delar få instämma i utskottets uttalande samtidigt som jag vill framhålla att man efter den manifestation som riksdagen i dag gör med anledning av utskottets utlåtande, har anledning att hoppas. att regeringen nu bringar till: lämpningen av 1968:års trafikpolitiska beslut i överensstämmelse med. de.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

Herr talman! Herr Dahlgren berörde i sitt anförande Gotlandstrafiken, och det ger mig anledning att knyta an till de synpunkter han anförde. Här har i dag så många gånger sagts att 1963 års riktlinjer för den statliga trafikpolitiken förutsatte att varje trafikgren i princip skulle svara för sina kostnader och att förutsättningar skulle skapas för en konkurrens på lika villkor mellan olika trafikgrenar. När det gäller Gotlandstrafiken har aldrig principen om konkurrens på lika villkor mellan olika trafikgrenar kunnat tilllämpas, helt enkelt av den anledningen att olika trafikgrenar av naturliga skäl inte kan konkurrera på lika villkor på vattenvägen mellan Gotland och fastlandet. I avsaknad av väg, järnväg, bro och avgiftsfria färjor har Gotland varit och är hänvisat till att ensamt bland alla regioner i landet självt svara för sina trafikförbindelser utan statlig medverkan. På vattenvägen hänvisas till ett privat bolags tjänster och på luftvägen med flyg enligt taxor som trots en mycket hög kabinbeläggning är bland toppnoteringarna inom landet i pris per km. Det kan för övrigt nämnas att enbart de statliga avgifterna tar cirka 24 procent av biljettpriserna och att den senaste höjningen av dessa priser för gotlänningarnas del uppgår till mellan 12 och 13 procent. Eftersom principen om konkurrens på lika villkor mellan olika trafikgrenar realiter inte kan göra sig gällande i Gotlandstrafiken måste andra bedömningsgrunder komma till. Vi menar att sociala, lokaliseringspolitiska och samhällsekonomiska synpunkter måste få göra sig gällande. Riksdagen har också vid två tillfällen, såsom herr Dahlgren påpekade, nämligen vid 1963 års och vid innevarande års riksdag, gjort uttaianden i denna fråga. Innebörden har varit att staten bör medverka till ati kostnaderna för Gotlandstrafiken om möjligt jämställs med kostnaderna för landstrafik på jämförbara avstånd. De försök som hittills gjorts för att åstadkomma en lösning av frågan har tyvärr enligt min mening varit mycket valhänta — i den mån de nu varit allvarligt menade. Det är hög tid att någonting sker. Bollen är nu hos kommunikationsdepartementet. Sedan i januari i år ligger en skrivelse i departementet från Gotlands läns landstings näringsoch kommunikationsråd, vari man anhåller om överläggningar med departementet i frågan. Denna skrivelse har hittills såvitt jag känner till inte ens besvarats. Jag känner ett behov av att helt kortfattat skissera Gotlands nuvarande situation. Kraven på service i olika avseenden — det må gälla undervisning, vård eller kommunikationer — är i stigande hos hela vårt folk — det gäller också på Gotland. För att åstadkomma efterfrågad service krävs ett visst befolkningsunderlag. Gotlands 54 000 invånare är redan i minsta laget, och befolkningstalet bör därför inte tillåtas minska utan all vår strävan bör i stället inriktas på att öka befolkningsunderlaget. Gotlands självförsörjningsgrad vad gäller olika aktiviteter måste också vara högre än annorstädes, detta av den anledningen att regionen på grund av sitt läge inte på samma sätt som andra delar av landet kan repliera på omgivande regioners servicetillgångar. Om befolkningsunderlaget skall kunna inte bara bibehållas utan även utökas, krävs en utveckling av det nuvarande näringslivet men även nylokalisering till. området. Staten kan här medverka i samverkan med de kommunala myndigheterna med en aktiv loka liseringspolitik, samordnad med insatser för kommunikationsfrågans lösning. Det är där — på kommunikationsområdet — som den värsta flaskhalsen finns i dag. Situationen ser bekymmersam ut i nuläget men även framöver. Enligt tidningsreferat angående den lokaliseringsutredning som verkställts av landshövding Lemne föreslås inte Gotland bli inlemmat i stödområdet. Den s.k. hamnutredningen har föreslagit åtgärder vad det gäller kostnadsansvaret för sjötrafiken vilka, om de vidtas, kommer att höja kosinadstrycket i Gotlandstrafiken bl.a. i form av höjda hamnavgifter. Tjänster vid persontransport då vederbörande medför sin bil över vattenvägen inom landet har belagts med moms sedan årsskiftet. Jag tycker jag bör anföra att gotlänningarna anser denna åtgärd vara en upprörande orättvisa. Det är en provinsbeskattning av öarna Gotland och Öland, en beskattning av deras handikapp, och det är en omvänd lokaliseringspolitik. Enligt de diskussioner som nu förs angående en skattereform tycks därtill de flesta bedömare förutse en höjning av momsen, vilket kommer att resultera i en ytterligare höjning av kostnaderna i persontrafiken över havet. Till detta kommer att bilskatteutredningen i sitt föreliggande betänkande föreslår en ökad belastning på lastbilstrafiken. Gotlands möjlighet att rationalisera och förbilliga godstrafiken ligger i att överföra så stor del som möjligt till långtradare eller s.k. semi trailers. Även här kan alltså förutses ett höjt kostnadstryck, om bilskatteutredningens förslag genomförs. Till detta betänkande finns emellertid en reservation av herr Gustafsson i Byske, vars synpunkter vi naturligtvis hoppas kommer att vinna beaktande. Jag har ansett det som min uppgift att framföra de här synpunkterna i egenskap av representant för gotlän ningarna. Vi menar att Gotland inte längre får betraktas och behandlas som ett styvbarn i den svenska folkfamiljen. Regeringen måste nu se till att snara initiativ tas för att säkra en positiv utveckling för ön där ute i Österhavet.

Herr talman! Orsaken till att jag har begärt ordet i denna debatt är att det i utlåtandet står att det synes önskvärt att den trafikpolitiska delegationen kontinuerligt redovisar sin verksamhet och erfarenheterna härav och att herr Dahlgren har efterlyst vad delegationen har för sig. Eftersom jag tillhör delegationen, kanske jag kan få säga några ord om vad den sysslar med för närvarande. I höst har det anordnats lokala hearings ute i landet, i Malmö, Göteborg, Mariestad, Gävle och Luleå, och på måndag skall vi åka till Karlstad. Sedan är det meningen att med ledning av de erfarenheter som delegationen inhämtat utarbeta en rapport. Jag förmodar att hela den trafikpolitiska delegationen också kommer att sammankallas för att diskutera denna rapport, som då kommer att tillställas departementschefen. Sedan ligger initiativet hos departementschefen, som får avgöra hur han vill hantera rapporten i fortsättningen. Det jag kommer att säga i det följande är personliga erfarenheter från dessa hearings. Det jag därvidlag säger kan delegationens övriga ledamöter givetvis inte ställas till ansvar för. Jag vill också ta upp en del av frågorna med utgångspunkt från att jag en gång var ledamot av det sammansatta utskott som behandlade dessa frågor och som framlade det utskottsutlåtande från 1963 som här är föremål för sådan kritik. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att ge uttryck åt min stora förvåning över att, om jag inte har räknat fel, inte mindre än tio representanter för regeringspartiet i mer eller mindre häftiga ordalag angriper trafikpolitiken — den trafikpolitik som regeringen för. Men man lägger inte ansvaret för den på regeringen, utan ansvaret lägger man på 1963 års trafikbeslut. Detta underkänner man utan vidare och säger, att beslutet var så bristfälligt, att det är orsaken till den situation vi nu har hamnat i. Jag kan inte förstå annat än att en hel del av deltagarna i debatten inte har brytt sig om att läsa detta utlåtande och sett efter vad det innehåller. Jag tror inte heller att de som kommenterar trafikpolitiken i pressen har brytt sig om att göra det. Däremot vill jag säga att jag helt delar statsrådet Norlings uppfattning, att det inte är något fel på de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken, utan att det är fel på tillämpningen av det beslutet. Därför skulle jag vilja rikta följande fråga till statsrådet: När tänker statsrådet börja att i full utsträckning tillämpa 1963 års beslut? De täta bytena av statsråd på kommunikationsdepartementet tror jag inte har varit bra för trafikpolitikens utveckling och tillämpning i det här landet. Jag kan inte förstå annat än att den bristande initiativförmåga som departementet har ådagalagt när det gällt att genomföra 1963 års beslut måste ha sin grund i detta förhållande. Nu skall jag naturligtvis inte lasta statsrådet Norling för detta, eftersom han är så pass ny på sin post. Jag tycker det är oerhört värdefullt att kunna inregistrera statsrådets uttalande, att det är tillämpningen av beslutet det hänger på. Därmed tycker jag också att vi i fortsättningen bör kunna slippa angreppen från de socialdemokratiska ledamöterna av kammaren mot 1963 års beslut och mot riksdagen och i stället lägga ansvaret där det bör ligga, nämligen hos regeringen. Det vore väl följdriktigt, konsekvent och logiskt att angripa re geringen, eftersom statsrådet har sagt att det bara är tillämpningen det kommer an på. Jag delar här helt statsrådets uppfattning, ati det inom ramen för 1963 års trafikbeslut finns alla möjligheter ait tillgodose de synpunkter, som här i debatten framförts då det t.ex. gällde glesbygdernas trafikförsörjning, taxornas utformning o.s.v. hela vägen igenom. Trafiksäkerheten och sådana frågor har också tagits upp i 1963 års utskottsutlåtande. Riksdagen har lagt ansvaret på regeringen att genomföra detta, och regeringen har fått stora befogenheter för att klara upp dessa problem, om den verkligen i praktiken vill tillämpa vad som sägs i utskottets utlåtande. Jag skall ta upp en enda sak ur detta utlåtande, därför att jag tror att det säger allt om hur vi skall kunna klara upp den situation trafikpolitiken råkat in i. Det är faktiskt så, att den håller på att växa oss över huvudet, om inte något blir gjort snarast möjligt.

Inte heller har man lyckats få till stånd en planering mellan centrala, regionala och kommunala myndigheter samt enskilda organisationer. Vid våra hearings ute på skilda håll i landet slår det en, att ingen känner ansvar för en rationell planering vad beträffar trafikförsörjningen i länet. Det skiftar från län till län. Ibland har landstinget tagit upp frågan såsom i Stockholms län, ibland har länsstyrelsen börjat en viss planeringsverksamhet men säger att den inte har medel för ait kunna genomföra planeringen även om den vill. På andra ställen har regionchefen hos SJ tagit upp kontakter med myndigheterna för att få till stånd en vettig planering. Men det är inte klart med ansvarsfördelningen i detta fall, och jag kan inte förstå annat än att vi måste lägga skulden på departementet. Detta måste helt enkelt se till att planeringen kommer till stånd, ty annars får vi aldrig ordning på trafikpolitiken i det här landet. Man får intrycket att trafikförsörjningen på synnerligen många håll är orationellt ordnad och att det alltså finns oändligt mycket att göra i fråga om rationalisering. Först då kan vi komma fram till en trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnad, och då kan det också bli en vettig konkurrens mellan de olika trafikföretagen. Vi kan också konstatera var det inte alltid är möjligt att få kostnadstäckning för en rimlig trafikförsörjning, och i sådana fall måste naturligtvis täckningen ordnas på annat sätt. Men när man hör på debatten här i kammaren får man nästan intrycket att så snart man kan lägga över en del av kostnaden på staten, skulle det innebära något slags besparing. Kostnaderna måste ju täckas i vilket fall som helst och vi kan inte heller hushålla hur som helst med samhällets tillgångar. Anslår vi för mycket pengar till trafikförsörjningen, därför att vi planerar för dåligt, berövar vi ju andra sektorer möjligheten att utvecklas eftersom vi tar pengar ifrån dem. Jag tror att det är angeläget att verkligen försöka få till stånd en trafikförsörjning till lägsta kostnad, och det går inte utan en rationellt genomföra planering. Det måste finnas någon som ansvarar för saken och ser till att den genomförs. Det här var en personlig deklaration. Jag vet inte hur den trafikpolitiska delegationen ser på dessa frågor, men det får väl den vidare diskussionen visa. Det skuile emellertid glädja mig, om jag kunde få hela delegationen bakom ett uttalande till regeringen att allvarligt ta itu med planeringsverksamheten. Jag kan inte heller underlåta att citera statens järnvägars förutvarande ekonomidirektör Arne Sjöberg när man i debatten säger att det är orimligt att begära att SJ skall kunna klara en konkurrens på samma villkor. Jag tror heller inte att det blir lätt, men mitt citat kanske visar hur snabbt utvecklingen går och vilka omvärderingar man får göra.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

Herr talman! Herr Grebäck ställde följande fråga till mig: När tänker statsrådet börja tillämpa 1963 års trafikpolitiska beslut? Jag ber i anledning därav att få citera ur utskottets enhälliga utlåtande: »Såsom i motionerna 1I:320 och II: 708 framhållits måste tillämpningen och uppföljningen av de trafikpolitiska principerna anpassas till den snabba tekniska utvecklingen inom bl.a. transportsektorn. För att så skall kunna ske och felsatsningar undvikas krävs emellertid som tidigare berörts ett ytterligare faktaunderlag. Ett sådant framkommer successivt bl.a. som följd av det i det föregående angivna utredningsarbetet. Det är här fråga om utredningar som av olika skäl måste arbeta under olika tidsförutsättningar. Utskottet anser det dock vara synnerligen angeläget att utredningarnas bedömningar och förslag snarast möjligt blir tillgängliga.» Herr Grebäck är tills vidare ensam i denna debatt om att ha den uppfattningen, att vi inte skall avvakta dessa utredningar.

Herr talman! Det är jag visst inte! Jag har inte sagt att vi inte skall avvakta dem. Vad jag har sagt är att vi skall i full utsträckning tillämpa beslutet. Man har ju faktiskt bara börjat med själva tillämpningen. När det gäller själva planeringsverksamheten, att åstadkomma en organisation på länsplanet, på regional: nivå, varigenom man kan få till stånd trafikpolitiska program för trafikförsörjningen i bygderna, är arbetet inte mer än sporadiskt påbörjat. Det gäller att få i gång detta över hela landet. Det behövs inga särskilda utredningar för att klara upp detta, utan jag tror att statsrådet säkerligen har möjligheter att sätta i gång i morgon dag i departementet, så att vi får fart på planeringsverksamheten. Jag vill gärna säga, att när man diskuterar beslutet skall man inte bara tala om nackdelarna utan också om de positiva effekter vi har fått av det. När vi har varit ute på hearings etc. har det visat sig att trafikkonsumenterna är belåtna med detta beslut. Vi har nu i fem år tillämpat detta utan någon nämnvärd fördyring av fraktkostnaderna för de tunga transporterna förrän nu, och samhället har tjänat hundratals miljoner kronor under dessa år genom den rationaliseringsprocess som 1963 års beslut utlöste både vid statens järnvägar och i de enskilda transportföretagen. Det är ett i många avseenden beundransvärt arbete som utförts av trafikföretagen när det gällt. att klara kostnadsfördyringarna. Att vi nu får en våldsam taxehöjning är att beklaga, men det är en följd av kostnadsökningarna över huvud taget i samhället.

Herr talman! Herr Lundberg har redan framfört en del av de synpunkter som jag hade tänkt anlägga i denna trafikpolitiska debatt. Därför nöjer jag mig med att understryka herr Lundbergs uppfattning, som jag helt delar, att SJ i stället för ständigt återkommande taxehöjningar borde överväga eventuella taxesänkningar för att därmed stimulera personoch godstrafiken. Jag tror att allmänheten skulle ställa sig positiv till en sådan åtgärd, även om den på kort sikt betyder en tillfällig höjning av kollektivbiljetten. En sådan taxepolitik i SJ tror jag också är samhällsekonomiskt motiverad, bl.a. därför — vilket också har framhållits i dagens debatt — att SJ genom all kunna ta en större 'del av såväl personsom godstrafiken. minskar trafik belastningen på våra vägar, som sannerligen inte alla är byggda för den trafikintensitet vi nu har. De synpunkter som herr Lundberg framfört anser jag sålunda vara värda ett övervägande av statens järnvägars ledning.

Herr talman! Genom 1963 års beslut, som vi talat om så mycket i dag, fastslogs att trafikpolitiken utgör en väsentlig del av samhällsplaneringen och samhällsekonomin. Denna trafikpolitik har trätt i tillämpning och man har fortsatt att arbeta på dess genomförande. De delar av beslutet som börjat ge synbara resultat har huvudsakligen avsett den företagsekonomiska delen, nämligen målsättningen att olika trafikgrenar skall täcka sina egna kostnader. Men summan av goda företagsekonomiska resultat inom olika enskilda sektorer är inte alltid detsamma som ett gott samhällsekonomiskt utbyte, vilket jag senare skall återkomma till. En väsentlig grundsten i beslutet var också den sociala synpunkten, som så många talat om, d. v. s. att landets olika delar skall förses med tillfredsställande transportförsörjning. Jag måste konstatera att politiken i detta avseende definitivt har misslyckats och att det är fara i dröjsmål med att reparera skadan. Detta framgick inte minst av den utredning som häromåret gjordes för Vilhelminas vidkommande. Man kom därvid fram till att det bl.a. kan vara svårt att skilja mellan orsak och verkan på detta område. När verksamheten inom en trafikgren i en bygd läggs ned, minskar servicen i övrigt, vilket leder till att folk flyttar därifrån o.s.v. Dessa faktorer samverkar. Om såsom en första åtgärd trafikmedlen läggs ned följer det sedan negativa verkningar av det. Under flera år har det parti jag företräder motionerat om dessa förhållanden. I år har vi för första gången fått regeringspartiets representanter i ut skottet med på en positiv skrivning i detta avseende — den som herr Svanberg kallade för en harmlös skrivning. Det blir så när man försöker räcka varandra handen över gränser som tidigare varit omöjliga att passera. Här gäller det, som jag vill betona för statsrådet Norling, tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut och inte målsättningen. Det är komplicerat att få ett helhetsgrepp om problemet. Herr Johansson i Växjö har tidigare talat om trafiksäkerhet, arbetarskydd och miljösynpunkter. Dessa finns med i utskottets skrivning och även i någon mån i 1963 års trafikpolitiska beslut. Att det är svårt att få ett helhetsgrepp visar den debatt vi har fört om trafikpolitik under senare år. Den stora debatten år 1968 till exempel gällde indragning av flera hundra järnvägsstationer i maj 1968. Det meddelades i statsverkspropositionen att SJ konstaterade ati man inte kunde sköta distributionen av post sedan dessa stationer dragits in. Postverket var tidigare en ganska stor kund hos SJ och betalade varje år flera miljoner kronor. Dessa inkomster bortföll efter indragningarna. I en annan del av propositionen konstaterar postverket att man inte längre kunde använda järnvägen som transportmedel utan måste skaffa bilar eller anlita flyg, vilket fördyrade distributionen av posten. Det statsråd som har hand om kommunikationsmedien reflekterade inte över dessa förhållanden. I de olika delarna av propositionen konstateras bara att det blir ökningar av utgifterna och minskningar av inkomsterna, men den helhetssyn man borde haft saknas. Måhända kunde man modifierat verkningarna, om man vidtagit någon åtgärd, men därom hördes ingenting. Förra året diskuterade vi väganslagen här i riksdagen. Då fanns en propå från vägverket om att andra vägar än riksvägar skulle överlåtas till kommunerna. Det skulle innebära en ganska vittgående ändring som fordrar långtgående överläggningar beträffande fördelning av anslag mellan stat och kommun och landsting, alltså sådant som inte hör ihop med trafikpolitiken. Förslaget skulle ytterligare försämra villkoren för i varje fall glesbygderna. Kommunikationsministern sade att utvecklingen medför ofantliga problem för SJ, och han gav en del exempel. Jag tycker att det är fel att säga att det är SJ som får problem — det är samhällets problem. SJ är endast ett affärsdrivande företag, och i den mån vissa bandelar inte fungerar affärsmässigt, så är det samhällets sak att besluta om de skall fortsätta att trafikeras med statlig ersättning till SJ för förlusten eller om de skall läggas ned med en sämre trafikservice som följd. Jag anser att det är fel att sätta SJ i skottgluggen. Det är samhället som skall gripa in. Om man fattar beslut om eller förbereder en nedläggning av en viss bandel, måste man samtidigt ta upp frågan om en rimlig trafikförsörjning för dei område det gäller. Detta skall ske till från samhällsekonomisk synpunkt lägsta möjliga kostnad. Vad som sägs härom i 1963 års beslut innebär inte att trafiken nödvändigtvis måste bära sig. Det kan bli fråga om att lämna subventioner av sociala hänsyn för att få en tillfredsställande trafikförsörjning inom området. Det är inte det enskilda företaget utan det är stat, landsting och kommun som här skall ingripa. Staten har sitt företag som förfogar över både järnväg och bussar. Statsbidrag utgår till dem. Statsrådet talar om att flera hundra busslinjer får bidrag, men han talade inte om att det inte är så många kronor de får. Mer än en tredjedel av dessa företag är statens egna. Vi har i motioner försökt att få fram ytterligare några miljoner kronor till dem — för närvarande tror jag att 12 miljoner kronor utgår — men motionerna har avslagits i avvaktan på utredning! Framför allt i vissa glesbygder skulle det vara betydelsefulli om man kunde uppehålla förefintlig busstrafik. Om man lägger ned en busslinje är det nästan definitivt slut med möjligheterna att ånyo få i gång den. Jag kan även nämna det extra skatteutjämningsbidrag som blev en följd av betänkandet »>Lokal trafikservice>, och som gällde Vilhelminaområdet. Detta extra skatteutjämningsbidrag kan säkerligen utvecklas på något sätt i samband med att man nu diskuterar kombinationen lokaliseringspolitik—trafikpolitik. Denna planering som jag nog tycker att landsting och kommuner mer än länsstyrelser borde syssla med bör också åtföljas av verkställighetsåtgärder; trafikmedel måste på något sätt ställas till förfogande som en följd av planeringen. Det går inte att bara planera. Kommunikationsministern uttryckte sin tillfredsställelse med att utskottet omnämnde åtskilliga utredningar, och han lade själv till några stycken. Han antydde att vi måste avvakta det mesta innan åtgärder vidtages. Nej, herr statsråd, jag tror inte att man kan göra det. Statsrådet gav själv en paroll på ungefär följande sätt: Vad det nu gäller då vi går in i 1970-, 1975 och 1980-talen är att utforma en framåtsyftande progressiv trafikpolitik. Jag tror att man omgående måste vidtaga åtskilliga verkställighetsåtgärder innan alla utredningar är klara. Det finns naturligtvis vissa saker som måste utredas, men det är så mycket i gång, och jag tror att en del åtgärder kan vidtagas redan nu. Efter flera års påstötningar om brister i trafikbeslutets tillämpning har vi äntligen åstadkommit en allmän, samlad uppmaning till kommunikationsdepartementet. Det enhälliga utskottsutlåtandet grundas på en gemensam motion från centerpartiet och folkpartiet, och i förhoppning att någonting görs och görs snart med anledning av utskottsutlåtandet ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den långa debatt om trafikpolitiken som förts i dag har ju till väsentlig del gällt vad SJ företar sig eller inte företar sig i olika sammanhang. Man har bl a. efterlyst var ansvaret ligger. Jag tillhör dem som menar att det inte i första hand ligger hos SJ; samhället har naturligtvis huvudansvaret också på detta område. Den avgörande frågan, såsom saken har framställts i motionerna och i utskottsutlåtandet, är huruvida det beslut som fattades år 1963 är moget för en allvarlig och mera samlad översyn. I flera av motionerna — bl.a. i motionsparet I: 605 och II: 720 — påyrkas en sådan översyn. 1963 års beslut har väl nämnts några hundra gånger under dagens debatt, och det finns därför ingen anledning för mig att stanna vid det — beslutet torde vara välkänt för alla kammarens ledamöter. Jag har tidigare från denna talarstol och i andra sammanhang kritiserat det beslutet, inte därför att jag vid tiden för beslutet inte tillhörde denna kammare — det är troligt att också jag, därest jag hade tryckt på knappen, hade sällat mig till dem som ställde sig bakom beslutet. Jag har en känsla av att många av både utskottets och kammarens ledamöter upplever sig som ganska bundna av det ställningstagande man gjorde för nu sex år sedan. Jag tror att det finns anledning att inte känna sig alltför bunden. Vi skall inte göra oss bättre än vi är. Vi kan understundom företa oss saker, som vi vid närmare eftertanke och framför allt efter en tids prövning finner vara i behov av översyn. En sak har emellertid förvånat mig, både i dag och vid åtskilliga andra tillfällen. Det beslut som fattades 1963 hade ju föregåtts av en intensiv diskussion rörande trafikpolitiken. Från borgerligt håll var man då ofta inne på att staten så litet som möjligt skall lägga sig i dessa frågor. Låt de fria marknadskrafterna, som det så vackert heter ibland, sörja för detta område i större utsträckning, och vi skall se att de många problemen kommer att lösas. Jag anser att i varje fall folkpartiet och moderata samlingspartiet borde känna sig fullt till freds med den liberalism som präglar 1963 års trafikbeslut. En av de viktigare komponenterna i detta är nämligen, att man genom att åstadkomma konkurrens på lika villkor skall lösa frågan. Det råder måhända delade meningar om huruvida denna målsättning har tillgodosetts vid tillämpningen av beslutet. För min del tror jag inte att konkurrensen kommer att lösa dessa problem. Bedömningen av verkningarna av 1963 års beslut har vi ju fått rikhaltiga exempel på. Jag vet inte om herr Grebäck har fördjupat sig i läsningen av de citat ur skilda tidningar som riksdagens pressbevakning nyligen har serverat oss här i kammaren. Jag har ögnat igenom dem, och jag kan inte finna att det är särskilt många som tycker att situationen för närvarande är tillfredsställande. Att trafikpolitiska delegationen eller i varje fall någon av dess ledamöter tycks mena att läget är tillfredsställande, är en annan sak. Jag tror emellertid att vad vi får ta del av i dessa pressklipp i hög rad speglar uppfattningarna hos en mycket bred almänhet. En sak som ganska litet har diskuterats här i dag är ju trafiksäkerhetsaspekten. Det torde väl inte råda någon tvekan om att vi i den mån vi för över den alltmer tunga och skrymmande trafiken på våra landsvägar blir det förenat med större risker att färdas på vägarna. I detta konstaterande ligger ingalunda någon kritik gentemot dem som har att framföra dessa fordon — de gör säkerligen sitt allra yttersta för att vara till så litet hinder som möjligt, och många gånger klarar de sin uppgift på ett mycket skickligt sätt. Vi har nyligen fått en ny trafikmi nister. Jag har tidigare sagt att jag ställer vissa förhoppningar på att han inte skall känna sig alltför bunden av det som har varit utan att han med friska krafter skall gripa sig an och försöka ställa till rätta vad som möjligen nu har blivit skevt. Jag är fullt införstådd med svårigheterna och skall inte alltför hårt döma honom, om han inte lyckas i alla sammanhang. Han sade inför Transportarbetareförbundets kongress »att den trafikpolitiska bedömningen inte får ske uteslutande från lönsamhetssynpunkt, utan med i bilden måste också tas näringspolitiska och <lokaliseringspolitiska aspekter». Jag delar den åsikten liksom jag delar de meningar som kommunikationsministern här i kväll har gjort sig till tolk för. Frågan är emellertid vilka förhoppningar man skall knyta till trafikpolitiska delegationen. Jag har tidigare ställt ganska stora förhoppningar på den, och jag hoppas att jag inte skall behöva ändra uppfattning. På s. 4 i utskottets utlåtande redovisas emellertid något av vad trafikpolitiska delegationen anser i dessa frågor, och enligt denna redovisning tycker i varje fall majoriteten att erfarenheterna är Öövervägande positiva av den utveckling som följt sedan 1963 års beslut börjat tillämpas. Man har nämligen sagt, att det inte har framkommit några sådana negativa effekter att det skulle finnas anledning att ompröva beslutet, och delegationen har därför förordat ett genomförande av den tredje etappen fr.o.m. den 1 juli 1968. Nu har Kungl. Maj:t tydligen ändå påverkats av opinionerna och ansett att man inte skulle genomföra det tredje steget utan avvakta de utredningar, som tidigare har omnämnts av kommunikationsministern. Jag tror att det var mycket välbetänkt att regeringen i det sammanhanget inte följde råden från trafikpolitiska delegationen. Jag förstår att utskottet har haft vissa svårigheter att skriva sig samman om de många gånger ganska disparata önskemål som framkommit i motionerna. Om man lyssnat på vad som yttrats av utskottets ledamöter under debatten i dag, har man också funnit att de har haft ganska olika motiveringar för att ställa sig bakom detta enhälliga utlåtande. Av ungefär samma skäl som kommunikationsministern har redovisat anser utskottet att tiden inte är mogen för en översyn. Även jag kan ställa mig bakom den allmänna åsikten att utredningarnas resultat bör avvaktas — dock under den bestämda förutsättningen att utredningsförslagen läggs fram utan alltför stor tidsutdräkt. För mig är inte det viktiga hur denna fråga angrips utan att den angrips och att ett samlat grepp om möjligt tas för att åvägabringa en bättre situation på detta område. Många av de synpunkter som i varje fall jag har anfört måste betraktas som lekmannamässiga. Några åtgärder borde dock kunna vidtas mycket snabbt. En fråga som jag tycker borde prövas är huruvida SJ i fortsättningen skall bära de ackumulerade pensionskostnaderna för tidigare anställda som naturligtvis innebär en betydande kostnadsbelastning för företaget. SJ försätts därigenom i en sådan situation, att man inte kan tala om konkurrens på lika villkor med alternativa transportmedel. En ökad upprustning av järnvägsnätet på de linjer som fortfarande kan beräknas bli bärkraftiga bör komma till stånd. Av den redovisning som vi häromdagen fick från SJ rörande verksamhetsåret 1968 framgår att 15,2 miljoner kronor under åren 1964—1968 har lagts ned på upprustning av spårnätet. Det förefaller mig som om SJ har varit sparsamt i överkant. Jag tror till och med att det skulle finnas anledning överväga att bygga dubbelspår på vissa linjer, där vi i dag har enkelspår. Trafiken skulle då kunna föras fram oberoende av exem pelvis förseningar i ena riktningen. Genom en sådan åtgärd, kombinerad med en förbättring av spårnätet allmänt sett, skulle man även kunna öka hastigheterna såväl för persontåg som för godståg. En ytterligare utbyggnad av containertrafiken och en effektivisering när det gäller terminalerna är också här exempel på sådana förbättringar som man skulle önska sig. Jag tror också att det är nödvändigt att riksdagen ordentligt ser över frågan om den fortsatta utvecklingen av den tunga trafiken på våra landsvägar. Vi har ju ganska nyligen i riksdagen beslutat om att tillåta större fordon — alltså längre fordon — men också ett ökat axeltryck. Det är nog inte möjligt att fortsätta ytterligare på den vägen. Mycket mera skulle kunna sägas. Jag nöjer mig med detta och har liksom övriga talare i denna debatt inte något annat yrkande än bifall till utskottet.

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana herr Henrikson att inte ställa den trafikpolitiska delegationen till ansvar för vad jag personligen har sagt i detta ärende. Jag underströk ju ganska noga att det var mina personliga erfarenheter. Delegationen har givetvis inte något ansvar för mitt uttalande på denna punkt. Jag förstår inte hur herr Henrikson av mitt anförande här kunde utläsa, att jag skulle uttrycka något slags belåtenhet när det gäller tillämpningen av 1963 års beslut. Det var väl snarare tvärtom. Jag tycker att det fortfarande brister mycket därvidlag. Men efter den försäkran vi fått från statsrådet Norling kan vi väl vänta oss en större aktivitet, och då kommer väl denna fråga att reda upp sig. — Men jag tycker också att det är riktigt att framhålla de positiva effekterna av 1963 års beslut som helt kommit bort i debatten. Ur samhällsekonomisk syn punkt finns det otvivelaktigt också mycket stora sådana.
Herr talman! Kvällen är långt framskriden, och jag skall försöka fatta mig kort. Men innan jag börjar mitt anförande vill jag ge herr statsrådet en eloge för att han så troget sitter här och lyssnar hela tiden, och herr statsrådet har tydligen beslutat sig för att sitta kvar till »the bitter end>.

Den målsättningen har jag, liksom många före mig, ingenting att invända emot. Men däremot måste jag, liksom även många andra, påstå att vi inte har lyckats leva upp till denna målsättning i praktiken. Vi har inte kunnat hålla jämna steg mellan vägbyggandet och den snabba trafikutveckling som har pågått sedan flera år och som alltjämt pågår. Vi har en stark eftersläpning i fråga om vägbyggandet, och detta gäller särskilt våra stora vägar och våra kommande motorvägar, där förhållandet är mycket betänkligt. Samtidigt har vi en outnyttjad transportkapacitet på den spårbundna trafiken. Ett ordinärt godståg tar lika stor last som en långtradarkaravan på två kilometer. Detta exempel visar att vi med en riktig trafikpolitik skulle kunna avlasta våra överbelastade vägar till förmån för den spårbundna trafiken. De stora trafikströmmarna både när det gäller persontrafik och kanske i ännu högre grad när det gäller godstrafik går längs våra stora vägar — Europavägarna. Om inte parallellt med dessa vägar så dock mellan samma huvudor ter löper våra större järnvägar. Det finns alltså möjligheter att åstadkomma en sådan styrning i fråga om trafikpolitiken att man verkligen utnyttjar hela trafikkapaciteten mellan olika orter. Detta är viktigt ur flera synpunkter, som redan har berörts i debatten. Jag skall peka på ett par av dessa och först då uppehålla mig något vid miljön. Att miljön på våra hårt trafikerade vägar är besvärlig vet vi alla. Detta beror till stor del på att de många tunga fordonen samlar köer bakom sig och därigenom förlänger färdtiden = för många. Dessutom medverkar dessa fordon till många omkörningar, vilka vi vet åstadkommer de allvarligaste trafikolyckorna. Men det är inte bara fråga om miljön på vägen utan även om miljön vid sidan av vägen. Alla bilar avger avgaser och åstadkommer därmed olägenhet för dem som bor i närheten av vägen och framför allt där den går genom tätorter. Men inte bara det: även skakningar och buller stör dem som bor utefter vägen. Järnvägen är betydligt vänligare på miljöområdet än vad de tunga vägfordonen är. Taxehöjningarna har diskuterats mycket. Jag skall bara säga ett par ord om dem. Jag är av samma mening som de flesta tidigare talare, nämligen att det är olyckligt att vi nu så snart igen skall behöva höja taxorna för godsoch persontrafik. Men det är också en annan sak som kommer in i bilden, och det är indragningarna av tåg i samband med eller, rättare sagt, strax efter taxehöjningarna. Dessa indragningar motiveras som alltid av ett vikande trafikunderlag eller en vikande resandefrekvens. Jag har framställt en interpellation i detta ämne som jag får svar på om ett par dagar; jag skall därför inte ta upp den frågan i detalj. Men jag kan inte underlåta att påpeka att SJ driver en i flera avseenden märklig taxepolitik inom sig självt. SJ bedriver parallelit med persontrafiken på järnvägen en omfattande busstrafik till ett pris som är betydligt lägre än motsvarande biljettpris på järnvägen. Hur vore det att i stället försöka konkurrera — jag vet att konkurrens behövs genom att sänka biljettpriserna på järnvägen? Jag är övertygad om att de flesta resande tycker att det är betydligt behagligare att åka tåg — åtminstone om man skall resa någon längre sträcka — än att åka buss. Det är en märkvärdig politik som jag torde få full klarhet om inom ett par dagar då jag har svar att vänta från kommunikationsministern. Låt mig, herr talman, än en gång upprepa att trafikutvecklingen i landet kräver ett optimalt utnyttjande av vår samlade kapacitet i form av vägar och järnvägar. Jag vill sluta med att påstå att vår trafikpolitik måste betraktas som en enhet där den trafikpolitiska målsättningen måste inrikta sig på de fördelar som en integrerad trafik erbjuder. Härvid måste de samhällsekonomiska synpunkterna beaktas i sin helhet. De trafiksäkerhetspolitiska kraven måste uppfyllas, och man får inte heller glömma bort miljövårdsaspekter vid en sådan helhetsbedömning av vår trafikpolitik. Herr talman! Det torde finnas anledning att snart återkomma till detta område.

Herr talman! Jag har ingen principiell gensaga mot utskottet, där man välvilligt behandlat min motion i detta sammanhang. Herr andre vice talmannen liknade utskottets produkt vid en vävnad som var konstfärdigt sammansatt av ståndpunktstaganden, dock så att en tolerabel helhetsbild uppnåddes. Frågan är dock om denna helhetsbild är så slitstark att den motstår morgondagens påfrestningar med de önskningar och ambitioner som samhällets många intressen kommer att aktualisera. Herr Cassel och andra såg i vävnadens motiv också sådana bilder som att odalmannen i norra Värmland och man och kvinna i Järnbäraland och norr därom skulle finna behag i vissa av vävnadens detaljer. Det vore välsignat om detta blir fallet. Nu säger någon: Men tvekar en moderat om att konkurrens på lika villkor skulle vara gångbar? Nej, visst inte, men konkurrens på lika villkor är inte ett axiom om någon kommer i kläm. Konkurrens på lika villkor skall ge oss bättre underlag och förutsättningar att hjälpa dem som kommer i kläm — glesbygdens människor och de industriföretag som mer eller mindre tvingas etablera sig på en ort för att medverka och för att bygga ortens framtid. Låt mig sedan övergå till några randanmärkningar! Ingen klok enskild, kooperativ eller statlig företagsamhet — det finns ju gudskelov både effektiv och klok statlig företagsamhet också — skulle använda ett färdmedel som icke skulle passa dem ekonomiskt och rationellt. Avgörandet sker genom noggranna kalkyler om företagets framtida policy. Ingen skulle heller begära att företagen skall, för att förbättra de statsägda trafikmedlens ekonomi, föredra ett sådant transportmedel. Det vore osunt och nationalekonomiskt oriktigt. Min länsbänksvän Åke Gustavsson talade om det nationalekonomiskt oriktiga i att t.ex. icke utnyttja SJ, och det är i och för sig rätt. Men man skall inte tvinga företag att mot sitt eget intresse använda ett medel som är oekonomiskt. Då blir det i längden en dålig ekonomi för hela vårt land. Statens järnvägar måste själva kämpa sig till en ekonomisk balans där en sådan kan uppnås. Ett konkurrenskraftigt statligt företag måste i varje sammanhang kunna erbjuda alternativ inte bara för dagen, utan också för framtiden. Låt mig ta ett exempel! Är det säkert att båttransporter med isbrytarhjälp och uppbyggda dyra terminaler i Västeuropa framdeles är det riktiga sättet att transportera trävaror från Norrland i nya moduler, i paket och med ett koncentrerat sortiment? Kan SJ erbjuda trätåg till kontinenten, särskilt när bron över Öresund har byggts? Kan statens järnvägar ensamma eller i samarbete med andra länder i Europa bygga terminaler? Har SJ visioner och ambitioner att genom framsynta politiska åtgärder på detta sätt stå hela den svenska skogsindustrin till tjänst? Under många timmar av dygnet ligger SJ:s järnvägsskenor outnyttjade, men man kunde kanske på detta sätt öka belastningen. Herr talman! Detta är ett exempel. Jag tror att exemplen kan mångfaldigas. En annan fråga: Varför inte — i stället för att använda skattebetalarnas medel till att köpa in redan verksamma och väl fungerande företag — investera i sådana områden där man bättre tjänar företagsamheten men också tillgodoser de regionalpolitiska strävandena att göra fler bygder beboeliga, serviceminded och industriellt verksamma? Det var väl att föredraga framför att med så stor kraft konkurrera i redan överbefolkade områden? Så ett ord till herr Skoglund: Varför inte lägga ned större energi, inte på en utbyggnad av Vindelälven, utan på en kraftfullare utbyggnad av transportnätet uppe i Norrland, varigenom åtskilliga människor skulle få arbete? Jag tror han skulle få hela svenska folket med sig i en sådan strävan.
Herr talman! Eftersom jag blev apostroferad skall jag bara mycket kort säga att mitt inlägg naturligtvis inte avsåg, såsom herr Lothigius tolkade det, att man skulle tvinga företag att mot deras ekonomiska intressen använda transportmedel som de inte vill ha. Vad mitt resonemang gick ut på var att om vi fick fram ett ordentligt kostnadsansvar skulle den relativa kostnadsfördelningen bli sådan, att det ur företagseko nomisk och ur samhällsekonomisk synpunkt vore rimligt att i ökad utsträckning anlita järnvägen för transporter. Detta var vad resonemanget gällde. Hur man kan dra sådana slutsatser som herr Lothigius gjorde har jag svårt att förstå.
Herr talman! Jag vill bara anmäla att jag tycker det var en bättre formulering.

Herr talman! I motion nr 222 i denna kammare har jag och några andra motionärer begärt att det skall företas en översyn av de trafikpolitiska frågorna och att riksdagen därefter skall beredas tillfälle att på nytt ta 'ställning till dessa utomordentligt viktiga frågor. Vi har gjort det bl.a. av följande tre skäl. För det första är kommunikationerna — i detta fall är det främst fråga om landsvägsoch järnvägstrafik — av så grundläggande betydelse för en bygds fortbestånd och utveckling, att frågor som berör transportförsörjningen måste följas med utomordentlig uppmärksamhet. Tror man sig finna att en viss politik innebär vissa risker, bör man givetvis utan onödig tidsutdräkt ta upp den aktuella politiken till omprövning. Att regeringen inte är säker på att den nuvarande politiken med dess starka krav på lönsamhet vad beträffar järnvägssidan och förstärkt konkurrens på landsvägssidan är alldeles oantastbar visar dess tvekan att fortsätta med den tredje etappen. Trafikpolitiken är så viktig att det finns all anledning att gå varligt fram. De vid 1963 års beslut anmälda reservationerna beträffande glesbygdens trafikförsörjning t.ex. får inte nonchaleras. Därvidlag har statsmakterna ett ansvar som vi inte kan springa ifrån. Det är nödvändigt att förhindra en utarmning på kommunikationsområdet i glesbygderna. Jag hänvisar i detta avseende till vad som stod i den proposition som låg till grund för det ursprungliga beslutet. Det andra skälet för vårt krav på omprövning är kommunikationernas betydelse för lokaliseringspolitiken. Inskränkningar på trafikområdet har omedelbar effekt på det lokaliseringspolitiska klimatet i en region. Vi har i motionen bl.a. anfört exemplet Ramsjö där en företagare som ett skäl för flyttningen av sin fabrik till annan ort uppgav indragning av järnvägsstationen. Det är bara ett exempel. Vill vi stimulera utflyttning av företag till mera industrifattiga områden, måste vi se till att trafikförsörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt, och detta måste bli vår gemensamma strävan. Någon sade till mig i eftermiddag att det är idiotiskt — hon använde det ordet — att som för närvarande sker dra samman så mycket folk i storstadsområdena med deras trängsel och bostadsproblem. Varför inte i stället, frågade vederbörande, flytta sysselsättningen, d.v.s. företagen, ut till landsbygden? Hon kunde inte förstå att riksdagsmän och regeringsledamöter inte inser detta och sade att det möjligen kunde bero på att de inte möter problemen riktigt på allvar där de finns. Ni har det bra själva, fortsatte hon, och vill inte gå ut till människorna och fråga hur man t.ex. i nybyggarsamhällena runt Stockholm ser på situationen. Detta är en mycket allvarlig anklagelse, och jag menar att vi nog försöker sätta oss in i problemen. Jag delar emellertid uppfattningen att man så långt möjligt, och jag är övertygad om att möjligheterna är stora, måste stimulera en utflyttning från storstadsområdena. Men vill man detta måste man enligt vår mening satsa hårt på trafikpolitiska åtgärder och därvid ta upp både landsvägsoch järnvägsproblemen. Att t.ex. gå vägen över höjda järnvägstaxor kan inte vara riktigt, om man vill stimulera en utflyttning till exempelvis Norrland. Jag vill understryka att vi också måste satsa mera för att få bättre landsvägar, vilket framhållits av många här i kväll. Jag tycker att vi med styrka framfört sådana synpunkter i motionen, och därmed vill jag gå in på det tredje skälet för vårt ställningstagande. Den ofrånkomliga avvägningen mellan landsvägsoch järnvägstrafik måste ske även med hänsynstagande till trafiksäkerheten. Den kraftiga ökningen av landsvägstrafiken, som de trafikpolitiska åtgärderna har medfört och som ytterligare kommer att accentueras efter taxehöjningarna, innebär stora risker för trafikanterna på våra landsvägar. Landsvägsnätet har inte rustats upp för att med bevarad trafiksäkerhetsmarginal kunna ta emot den ökande trafiken, en trafik som oupphörligen växer om den nuvarande politiken med bl.a. inskränkningar och nedläggelser av järnvägsnätet får fortsätta som hittills. Vi ställer stora krav på trafikanternas ansvarskänsla — vi talade om det i en debatt för några dagar sedan — och kräver hänsyn i trafiken. Men vi får inte glömma att trafikanterna har rätt att ställa krav på goda vägar och en väl genomtänkt trafikpolitik. Statsmakternas ovillighet eller oförmåga att på ett bättre sätt svara för vägförsörjningen har förorsakat otaliga trafikanter stora lidanden och i många fall en för tidig död. Den aspekten på trafikpolitiken är enligt min mening ytterst allvarlig. Vad anser nu utskottet om de olika skäl som jag har anfört? För det första framhåller man att trafikpolitiken självfallet inte får ses som en isolerad fråga. Tillämpningen och uppföljningen av principerna måste därför anpassas till utvecklingen på olika områden och till samhällsplaneringen i övrigt. Ja, det är allmänt och riktigt uttryckt men kanske inte så förpliktande. För det andra sägs i utskottsutlåtan det vad gäller de lokaliseringspolitiska synpunkterna, att hänsyn därvid bör tas »till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden». Det är kort och koncentrerat. För det tredje säger utskottet beträffande trafiksäkerheten: >»Även inverkan ur trafiksäkerhets-, arbetarskyddsoch miljösynpunkter bör beaktas.> Ja, det är ganska naturligt, men inte heller det är särskilt förpliktande. Sedan hänvisar utskottet till en rad delutredningar och föreslår att motionerna skall avslås. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande, men låt mig ställa en fråga: Hur länge skall vi behöva vänta, innan den begärda omprövningen verkligen kommer till stånd? Kravet på en omprövning ställs från många håll och det växer i styrka. Ju längre vi dröjer, desto svårare blir det att vrida tillbaka det som eventuellt kommer att konstateras vara felaktigt i vår nuvarande trafikpolitik. Jag vill därför sluta med en vädjan om en snar omprövning av trafikpolitiken i dess helhet, och vid den bedömning som då skall ske bör bl.a. de synpunkter beaktas som jag här anfört.

Herr talman! Vår semesterlag är utformad så att man måste arbeta minst åtta dagar under en kalendermånad för att ha rätt till en semesterdag, men hur länge man arbetar de åtta dagarna betyder mindre. Har man arbetat minst en timme per dag under de dagarna, får man en semesterdag. Har man däremot en månad arbetat i sju dagar, så får man inte semester, även om man arbetat hela dagarna. Det beror sålunda inte bara på hur många timmar jag arbetat en månad utan på arbetstidens förläggning under de dagar jag arbetat. Detta är naturligtvis principiellt fel. En lag bör behandla alla lika. Om detta har vi motionerat och föreslagit att semester alltid skall utgå i förhållande till arbetad tid samt att man skall få tillgodoräkna sig kvalifikationstid även för enstaka arbetsdagar. Det finns människor som arbetar hela veckan men bara en dag i veckan hos varje arbetsgivare, t.ex. de som utför städningsarbete i hemmen. De har inte rätt till semester. Vissa arbetsplatser, t.ex. restauranger och affärer, behöver extrapersonal exempelvis en dag i veckan. Husmödrar med små barn har kanske möjlighet till barntillsyn några enstaka dagar och kan ta ett deltidsarbete. Utskottet skriver att det inte är främ mande för att det åtminstone för vissa korttidsoch deltidsanställda arbetstagare kan vara befogat med bättre semesterförmåner än lagen direkt föreskriver. Utskottet avvisar emellertid ändå en lagstiftning på området och hänvisar till att man genom avtal kan tillförsäkra sig semesterförmåner eller kompensation i form av förhöjd lön. Men hur skall man kunna lösa denna fråga avtalsvägen när så många arbetstagare, särskilt deltidsarbetande, står utanför de fackliga organisationerna? Vi reservanter anser att det bör vara möjligt att tillförsäkra även korttidsoch deltidsarbetande full jämställdhet med heltidsarbetande i semesterhänseende. Det andra som vi har tagit upp i motionen är frågan om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetande. Enligt utskottet prövas denna fråga av KSA-utredningen, och vi motionärer anser att det är mycket viktigt att frågan löses. Herr talman! Vid denna sena timme skall jag inte mera lägga ut texten utan bara be att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt som anförs i motionerna att deltidsarbetet är omfattande. Vi vet alla att det är lätt att få deltidsarbete när det är högkonjunktur och svårare i en lågkonjunktur. Deltidsarbete som begrepp innehåller olika arbetsformer. Vissa arbeten är korttidsarbeten medan det i andra fall är fråga om att dela på heltidsarbeten. Det finns deltidsanställda inom handel, sjukvård, kommunal verksamhet och även inom industrin. Det kunde kanske vara intressant att se på de regler som gäller i olika sammanhang. Det är nämligen inte bara semesterlagstiftningen och <arbetslöshetsförsäkringen som har sådana här tröskeleffekter som man har påpekat i motionerna. Det finns olika kvalifikationsnivåer. När det gäller sjukförsäkringen måste man tjäna minst 1800 kronor per år för att vara berättigad till sjukpenning, och om deltidsarbete kompletterar annan typ av inkomst utgör regeln 2600 kronor per år. Fru Frenkel har redogjort för vilka bestämmelser som gäller beträffande semester och arbetslöshetsförsäkring. För att erhålla ATP måste man uppnå basbeloppet, som för närvarande är 6 000 kronor. För att erhålla den AFA-försäkring som gäller mellan arbetsmarknadens parter måste man arbeta minst 18 timmar i veckan. Det finns också regler för avgångsbidrag liksom för permitteringslön, och det statliga omställningsbidraget bygger på samma principiella förutsättningar som arbetslöshetsförsäkringen. Det är alltså en rad olika bestämmelser som gäller på försäkringsområdet och som drabbar människor som har kortare arbetstid. Utskottet har sagt att arbetsmarknadens parter har uppmärksammat dessa frågor, ty det är ganska stora problem som gäller för gruppen deltidsanställda. Det är kanske inte enbart av godo att skapa normer som får en sådan här total anpassning som motionärerna är ute efter. Det är tänkbart att arbetsmarknadens parter har en önskan att fastställa någon form av minimiarbetstid för de anställda. Detta innebär kanske en större trygghet för löntagarna än att på här föreslaget sätt totalt anpassa förmånerna till en så låg nivå som det här gäller. Semesterlagens huvudsyfte är att bereda arbetstagarna möjlighet till vila och rekreation. Med anledning av fru Frenkels uttalande att arbetstagare inom handeln kanske får arbeta någon eller några timmar i veckan vill jag påpeka att just det fackförbund som dessa arbetstagare är anslutna till har lyckats genomföra en bestämmelse som innebär att de anställda skall ha en arbetstid av minst tre timmar per dag, d.v.s. arbetsgivaren får betala för tre timmar, även om arbetstagaren kallats in för en eller två timmar. Detta är bara ett exempel på att det finns en önskan från arbetsmarknadens organisationer att få fastställda normer för en minimiarbetstid. Med hänsyn till de bestämmelser som gäller inom olika former av försäkringsväsendet bör denna fråga prövas i ett större sammanhang. Enligt utskottets mening bör man avvakta det resultat som arbetsmarknadens parter kan komma fram till. Det bör ske en samordning av samtliga dessa bestämmelser, och det bör alltså inte ske en prövning enbart av frågan om en ändring av semesterlagstiftningen. Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 10--11 december 1969 på grund av utlandsresa. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen från och med den 10 december klockan 14.00 till och med den 13 december för deltagande i sammanträden med olika europrådskommittéer i Paris.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, även om det i sakfrågan inte andades alltför stor generositet. Utrikesministern säger att regeringens inställning är oförändrad, men jag hade ju hoppats på en ganska stor förändring i den inställningen. Regeringen avser att öka och effektivisera hjälpen, säger utrikesministern dock, och det är ju gott och väl. Biafrakatastrofen är den mest tragiska katastrof vi haft sedan andra världskriget, och två miljoner männi skor har där fått sätta livet till. Man kan inte underlåta att göra en jämförelse mellan ambitionen i det fallet och när det gällt att bistå Nordvietnam, där regeringen är beredd att satsa 225 miljoner kronor. Den insats som av statsmedel gjorts i Biafra uppgår till knappa 15 miljoner kronor. | Den största humanitära insats regeringen kan göra är att medverka till en politisk lösning. En : sådan skulle skona tusentals människoliv: Men till dess att den dagen kommer då detta blir möjligt får man försöka hjälpa på annat sätt. Lutherhjälpen är i samverkan med de andra kyrkorna nu ensam om hjälparbetet i Biafra, sedan Röda korset har fått lämna arenan. Den hjälpen uppgår varje dygn till drygt 200 ton mat och medicin, och sex miljoner människor är beroende av de sändningarna. Men man skulle behöva föra över 500 'å 600 ton per dygn för att kunna bistå alla.

Herr talman! Hittills har ju inte biståndet till Nordvietnam varit så stort, men det var inte detta jag talade om utan de 225 miljoner som är aviserade för denna hjälp. Det är ju en summa in för vilken kostnaderna för Biafra förbleknar. Det är i det sammanhanget som jag skulle önska initiativ från regeringens sida. Detta skulle också vara ett sätt att uppskatta vad ett svenskt hjälporgan hittills åstadkommit för att ge politikerna möjlighet att få till stånd förhandlingar. Om inte hjälporganen arbetar kommer det ju inte att finnas någon part att förhandla med, när den dagen kommer. Då det sedan gäller dagflygningarna, så låter det ju mycket bestickande när utrikesministern säger att general Ojukwu hittills vägrat dagflygningar från skilda håll — t.ex. från Röda korsets sida. Detta låter ohyggligt, ty var och en begriper att om man flugit på dagtid hade man kunnat undsätta folket och förhindra många fall av svältdöd. Men saken är den, herr utrikesminister, att general Ojukwu har begärt garantier från den nigerianska federationen att dessa transporter inte kommer att utnyttjas militärt. Sådana garantier har Nigeria emellertid aldrig lämnat. Och man må förstå att det lilla kämpande Biafra inte har råd att riskera sin enda flygplats, Uhlifältet. När denna inte längre står till förfogande för Biafra är landets saga snart all. Man måste alltså ha med i bilden att några garantier mot militärt missbruk av humanitärt dagflyg aldrig lämnats av Lagosregeringen.

Herr talman! Jag är helt införstådd med dagflygningarnas betydelse och jag vet också att kyrkorna arbetar efter den linjen. Jag anser detta vara riktigt och glädjande på alla sätt. Faktum kvarstår dock: om det hade varit så klart uppriktigt med erbjudandet om dagflygningar, hade man väl också kunnat ge general Ojukwu de garantier som han har begärt.

Herr talman! Herr Wikner har frågat om erfarenheterna av den försöksverksamhet som pågår sedan 1965 med inlösen av egnahem och om dessa erfarenheter ger anledning till ändring av bestämmelsen om taxeringsvärdet som grund för inlösningsvärdet. egnahem inleddes år 1965 och fram till utgången av budgetåret 1968/69 hade 211 egnahem inlösts. Regeln vid sådan inlösen är att taxeringsvärdet skall läggas till grund för inlösensumman. Denna får dock överstiga taxeringsvärdet i de fall skuldbelastningen på fastigheten är högre. Erfarenheterna av försöksverksamheten har i stort sett varit goda. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1970/ 71 föreslagit att en särskild värdering skall verkställas i sådana fall då taxeringsvärdet uppenbarligen inte ger ett rimligt inlösenvärde. Regeringens ställningstagande till förslaget "kommer att redovisas i 1970 års statsverksproposition.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Det är riktigt att denna försöksverksamhet har pågått sedan 1965. Därför anser jag att det är på tiden att ett förslag nu framlägges. I de allmänna bestämmelserna säger man att det är arbetsmarknadsstyrelsen som skall bedriva försöksverksamheten i samråd med bostadsstyrelsen. Den skall bedrivas i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, och inlösen får ske även på andra orter i delar av riket om synnerliga skäl föreligger. En egnahemsfastighet får inlösas, om det är ådagalagt att dess ägare icke kan beredas sysselsättning på den öppna marknaden i hemorten i sådan omfattning att han kan stadigvarande försörja sig och dem han har försörjningsplikt mot och att han till följd härav tvingas flytta till annan ort. Vad som gäller för egnahemsfastighet och dess ägare har motsvarande tillämpning på bostadsrättslägenhet och den som innehar lägenhet med bostadsrätt. Det är riktigt att taxeringsvärdet skall läggas till grund för bestämmandet av inlösningsvärdet liksom att jämkningar kan ske om det är ett uppenbart för lågt taxeringsvärde. Då skall samma föreskrifter tillämpas som gäller enligt den vanliga fastighetstaxeringsförordningen. Det är också riktigt att man har inlöst 211 egnahem t.o.m. år 1969. Alla dessa utom tre ligger i Norrlandslänen. Således kommer norrlänningarna även här i viss mån i kläm. Statsrådet säger nu att erfarenheterna av försöksverksamheten i stort sett har varit goda. Jag har talat med några av dem som fått sina fastigheter inlösta. De är emellertid missnöjda. En av dem talade om att han förlorat cirka 20 000 kronor på en sådan inlösen. Då förstår man att de måste vara missnöjda. Efter den fastighetstaxering som nu pågår torde det bli ännu större förluster för dem som bor inom glesbygdsområdena. Det har nämligen signalerats att taxeringsvärdena inom en del glesbygder kommer att sjunka ytterligare. Jag har tänkt över denna fråga och kommit till resultatet, att det inte kan vara riktigt att den som måste flytta till annan ort på grund av att han inte har sysselsättning på hemorten helt skall stå för dessa förluster. Jag instämmer i alla fall i arbetsmarknadsstyrelsens uttalande att man skall försöka tillämpa andra föreskrifter, och jag hoppas verkligen att problemet kommer att lösas i den statsverksproposition som snart läggs fram.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag är beredd att vidta åt gärder för att bostadsförbättringslån skall kunna utgå även för utbyte av oljetankar som är placerade under jord utomhus och som behöver utbytas för att förhindra att oljeskador uppstår. En grundläggande princip vid förbättringslångivningen är att lån utgår endast för ombyggnad eller förbättring som medför en icke oväsentlig höjning av byggnadens bostadsvärde. Lån utgår däremot inte till löpande underhåll, såvida inte underhållet är direkt betingat av andra arbeten, för vilka förbättringslån beviljas. Enligt gällande bestämmelser är det alltså fråga om att avgöra om utbytet är att betrakta som underhåll eller innebär en förbättring. Frågan huruvida förbättringslån skall utgå till visst arbete får därför prövas med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Jag har erfarit att kommerskollegium inom kort kommer att meddela nya tilllämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor som klarlägger fastighetsägarnas skyldigheter att förhindra att oljeskador uppstår. Innehållet i dessa nya föreskrifter kan komma att påverka bedömningen av lånemöjligheterna för arbeten av det i frågan aktualiserade slaget.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Jag tolkar slutet av detta på det sättet att det lämnar en dörr öppen till en förbättring enligt de intentioner som jag har redovisat i min fråga. Det problem som jag har underställt statsrådet har vi också ställts inför i den länsbostadsnämnd jag tillhör, och vi har fäst bostadsstyrelsens uppmärksamhet på det. Därvid har vi framhållit att det finns många fall där hus — bl.a. sådana som uppförts med stöd av statliga lån under 1940 och 1950-talen — är försedda med oljetankar placera de under jord utomhus. Dessa oljetankar har inte sällan sådan ålder, att man kan befara att de skadats genom korrosion eller av annan anledning. Från år 1963 gäller ju andra bestämmelser för förvaring av bl.a. brännoljor. Det föreskrivs nämligen att viss kontroll skall utövas över äldre förvaringsanordningar. Byggnadsnämnderna har möjlighet att ålägga fastighetsägare att vidtaga åtgärder för förhindrande av att oljeskador uppstår. För en del fastighetsägare kan efterföljelse av ett sådant beslut av byggnadsnämnd eller vidtagande av ifrågavarande åtgärder på eget initiativ försvåras av ekonomiska skäl. Fastighetsägare, som i övrigt uppfyller kraven för förbättringslån, kan för närvarande inte beviljas sådana lån därför att dessa åtgärder hänförs till löpande underhåll, för vilket förbättringslån inte kan beviljas. Det torde från samhällets synpunkt vara eftersträvansvärt att förhindra och förebygga sådana skador som en läckande oljetank kan åstadkomma. Från länsbostadsnämndens sida har vi anhållit om att bostadsstyrelsen måtte pröva frågan eller därest så erfordras underställa den Kungl. Maj:ts prövning. Bostadsstyrelsen har meddelat att man beslutat uttala — vilket statsrådet också nämner i svaret — att förbättringslån i princip inte kan beviljas emedan åtgärden är att betrakta som en form av underhåll. Slutet av statsrådets svar ger mig dock anledning att hoppas att samhället skall kunna medverka till en förbättring på detta område.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig hur regeringen ämnar tillse att Svenska boxningsförbundet respekterar de 16 punkter som i propositionen om förbud mot professionell boxning uppställdes som en förutsättning för amatörboxningens tillåtlighet. Herr Sjöholm har vidare frågat om efterlevnaden av dessa punkter kommer att utgöra villkor för fortsatt statligt ekonomiskt stöd. Det ankommer på Svenska boxningsförbundet att vidta åtgärder för genomförande av säkerhetsföreskrifterna. Alla föreskrifter torde dock inte kunna genomföras samtidigt. I den av herr Sjöholm nämnda propositionen förutsattes att Riksidrottsförbundet följer utvecklingen på detta område. Efter någon tid får undersökas i vilken utsträckning föreskrifterna har genomförts. Vad då framkommer får bli bestämmande för om statsmakternas ställningstagande till amatörboxningen bör omprövas. När det gäller det ekonomiska stödet till amatörboxningen vill jag efter samråd med chefen för handelsdepartementet svara följande. Det har ansetts böra ankomma på Riksidrottsförbundet att utan närmare direktiv från statsmakterna bestämma om fördelningen mellan olika specialförbund av bidrag ur fonden för idrottens främjande. I vart fall för närvarande bör man inte frångå denna princip i frågan om ekonomiskt stöd åt amatörboxningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Riksdagen antog förra veckan med glädjande stor majoritet en berömvärd proposition om förbud mot professionell boxning. I den propositionen ingick, som vi alla vet, som det kanske viktigaste avsnittet att amatörboxningen måste iaktta bestämmelserna i 16 punkter om den skule få fortsätta. Ut vecklingen bör naturligtvis följas om vi skall kunna kontrollera att man rättar sig efter dessa föreskrifter, annars blir det en form av skuggboxning från statsmakternas sida, och det bör de kanske inte ägna sig åt. Det gläder mig att det i svaret sägs att man efter någon tid skall pröva om föreskrifterna följs. Det tror jag är nödvändigt, och jag hoppas att inte alltför lång tid går innan denna kontroll görs. I de 16 punkterna ingår bestämmelser vilkas efterlevnad det kan bli svårt att kontrollera. Sålunda skall en boxare som gått ett flertal hårda matcher tas ur »hanteringen», och en boxare skall inte få boxas mer än en gång i veckan. Jag tror inte att man kan lita alltför mycket på Svenska boxningsförbundet. Vid en landskamp i Danmark för ett par veckor sedan deltog en boxare som inte hade gått mer än två matcher på två år. Han var alltså i slagfärdigt skick — i boxningsteknisk mening — och blev mycket riktigt knockad, som det heter på boxningsspråk. En annan svensk boxare boxades utan hjälm, och sådan skall egentligen vara obligatorisk, sägs det. Det har också förekommit ganska ofta på senare tid att en boxare har boxats med en dags mellanrum. Jag tror inte att Svenska boxningsförbundet har den rätta insikten om allvaret i de 16 punkter som den medicinska kommittén har ställt upp. Man kanske kan lita mer på att Riksidrottsförbundet, som har hand om fördelningen av statsbidragen till olika aktiviteter, inte delar ut pengar till Svenska boxningsförbundet om reglerna inte strikt följs. En hoppingivande passus i svaret är den vari det framhålles att det för närvarande inte finns anledning att ompröva systemet för bidragsgivningen. Det uppfattar jag så, att om statsmakterna finner att Riksidrottsförbundet har beslutat dela ut pengar till denna >»hantering>» trots att de uppställda bestämmelserna inte följs, kommer beslu tet att omprövas och stödet kanske att tas bort.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig om jag delar uppfattningen att barntillsynsplatserna i. dagens. bristsituation i första hand bör förbehållas barn till föräldrar med särskilt stort behov därav, t.ex. ensamstående, lågavlönade och vuxenstuderande föräldrar. Fru Dahl har vidare frågat om jag i så fall är beredd att medverka till att socialstyrelsen utfärdar sådana råd och anvisningar som syftar till att tillse att kommunerna tillämpar enhetliga och ur social synpunkt rättvisa regler för intagning av barn till daghem, fritidshem, lekskolor och familjevård. - Målsättningen för samhällets barntillsyn är dels att ge barnen allsidig stimulans för sin utveckling, dels att ge föräldrar möjlighet till förvärvsarbete. Innan barntillsynen är fullt utbyggd måste det ske ett visst urval vid fördelningen av de tillgängliga platserna. Barntillsynen är en kommunal angelägenhet och det ankommer i första hand på kommunerna att själva bestämma principerna för fördelningen av tillgängliga barntillsynsplatser. Enligt uppgifter som socialstyrelsen inhämtat från ett antal kommuner är den genomgående principen att kommunerna vid fördelningen av platser vid daghem och fritidshem i första hand ger förtur för barn till ensamstående föräldrar. Förtur ges också om det finns sociala skäl för en placering i barnstuga och ges i allmänhet också för barn till studerande föräldrar. Resultatet av denna prioritering framgår av statistiken för barnstugeverksamheten.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

Sådana måste tillämpas exempelvis vid fördelningen av daghemsplatserna. Vid fördelningen bör man ge förtur till föräldrar och barn som har det största behovet av barntillsyn, och fördelningen måste ske på sådant sätt att föräldrarna känner rättssäkerhet, att de vet vilka principer som tillämpas, att det är en politiskt ansvarig nämnd som fattar besluten och att föräldrarna vet vilka det är som fattar besluten. Statsrådets svar innebär, såvitt jag förstår, att hon i sak instämmer i vad jag säger men att hon inte är beredd att också se till att sådana här anvisningar utfärdas. Därför är jag inte nöjd med svaret. Situationen är i dag inte tillfredsställande. Alla kommuner tilllämpar inte ett sådant här system. I vissa kommuner har man ett oprioriterat kösystem, och man har ingen årlig omprövning, vilket betyder att platserna står kvar även när den sociala situationen förändras. Man ger förtur åt vissa grupper efter påtryckningar från arbetsgivare. Man har oenhetlig praxis o.s.v. Det är många föräldrar som klagar över detta. Den reella situationen illustreras av följande statistik. Vi har omkring 30 000 daghemsplatser. Det är osäkert hur många barn till ensamföräldrar vi har. Men 1960 fanns det 44 000 sådana barn i förskoleåldern och 100000 i åldern 7—15 år. I dag finns det ännu fler barn av denna kategori. År 1967 fick endast 25 procent av de förvärvsarbetande ensamföräldrarnas barn tillsyn. Det fanns nästan 20 000 ensamföräldrar som icke förvärvsarbetade därför att det inte fanns barntillsynsplatser. Det står 1 800 i kö i Stockholm i dag. Den statistik som statsrådet redogjorde för visar enligt min mening att fördelningen icke sker efter rättviseprinciper. Samtidigt vet vi att den som får en daghemsplats erhåller en mycket betydande subvention av samhället. Det är verkligen viktigt att den subventionen ges till dem som bäst behöver den. En privat dagmamma får man betala 500 kronor i månaden för. De flesta ensamföräldrar tjänar högst 15000 å 16 000 kronor om året. Situationen är inte tillfredsställande. Socialstyrelsen har utfärdat en rad rekommendationer, som i praktiken ofta är villkor för statsbidrag, för hur barnstugeverksamheten skall bedrivas. Varför kan man inte ta med även sådana här regler i socialstyrelsens anvisningar?

Herr talman! Fru Dahls inlägg gör det nödvändigt att understryka att målsättningen i första hand måste vara att kommunerna bygger ut antalet barntillsynsplatser så att det svarar mot behov och efterfrågan. När så har skett blir hela denna frågeställning inaktuell. Jag har, bl.a. i syfte att få fram ett antal barnstugeplatser som skall täcka den efterfrågan vi har, givit barnstugeutredningen i uppdrag att utforma kommunala barntillsynsplaner. Genom en fullständig utbyggnad av barntillsynen som ger utrymme för alla barn med behov av tillsyn undviker man de segregationstendenser som prioriteringar av det ena eller andra slaget kan föra med sig. Jag delar fru Dahls åsikt om att de tillgängliga daghemsplatserna nu bör fördelas med mycket stort hänsynstagande till bl.a. de grupper som fru Dahl har räknat upp. Jag tror också att det framgår av vad jag har redogjort för här att kommunerna i allmänhet ger förtur t.ex. till ensamstående. Men, fru Dahl, denna fråga är inte angelägen bara för föräldrarna. Det är också barn som har ett direkt behov av barntillsyn. En viktig sådan kategori utgörs av barn som av olika sociala skäl behöver den positiva komplementmiljö daghemmet kan ge. Jag är väl medveten om att det finns enstaka kommuner som inte tillämpar dessa principer vid fördelningen av platserna. Men det är ju i första hand kommunens egna medlemmar som via sina vanliga politiska beslutsvägar måste påverka utformningen av de riktlinjer som skall gälla för barntillsynen i denna kommun. Socialstyrelsen är självfallet oförhindrad att i sina råd och anvisningar föreslå prioriteringsgrunder. I sista hand måste det vara kommunerna som skall fastställa principerna för fördelningen av platserna innan efterfrågan kan tillgodoses.

Herr talman! Det är naturligtvis helt riktigt som statsrådet säger att det är olyckligt att vi tvingas till en priori tering på grund av platsbristen. Det blir på så sätt ett socialt urval vid institutionerna som inte alls är bra och som strider mot en annan viktig jämlikhetsprincip. Naturligtvis är det viktigt att utbyggnaden blir så snabb att vi snart kan slippa en sådan här diskussion. Men det är ju så förfärligt långt dit! Dagens situation kommer att bestå under ytterligare många år. Under tiden är det mycket viktigt att vi har rättvisa regler och en form för fördelningen av platserna som av föräldrarna upplevs på ett sådant sätt att de känner att de med säkerhet får sin rätt. Så är det inte i dag. Många föräldrar anser att kommunerna tillämpar egendomliga principer. Man vet inte vem som fattar besluten och man vet inte efter vilka principer. Skulle bara de grupper som har det allra största behovet av platserna i dag få plats, skulle inte institutionerna räcka till. De grupperna borde uppta mycket mer än halva antalet platser. Det är riktigt att jag också borde ha tagit upp andra grupper än dem jag speciellt nämnde, men det fanns inte tid för det i mitt första inlägg. En social prioritering bör ta hänsyn dels till barn med speciella behov, t.ex. barn som har olika former av handikapp, dels till föräldrar med speciella behov. Det är väsentligt att kommunerna får anvisningar på detta område. Socialstyrelsens anvisningar talar bara om barnantalet i grupperna, den kost man skall ge vid institutionerna, institutionernas utformning och en rad sådana praktiska frågor. 4 Jag tror inte att detta är den enda gången vi får höra människor säga att platserna måste förbehållas dem som uppfattas som »de mest värdefulla kvinnorna», dem som »>tillför arbetsmarknaden den största arbetsinsatsen». Man talar då om de välutbildade och högt avlönade kvinnorna som om deras arbetsinsats a priori vore mer värd än andras och som om de inte skulle kunna själva betala sin barntillsyn. Jag tror inte det är omöjligt att tänka sig att vi får se sådana tendenser på andra håll. Redan förekommer det att arbetsgivare, bl.a. samhälleliga, utövar ett starkt tryck på kommunerna för att få prioritet åt kvinnor som de vill ha in i arbete igen, välbeställda grupper såsom läkare, lärare och tjänstemän. Det kan vi inte acceptera. I så fall får vi en situation på detta område av samma slag som vi har i bostadsköerna och som uppfattas som en stor orättvisa i samhället.

Herr 'talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att motverka de betydande försämringar i postservicen — bl.a. i form av sen utbärning — som :i många fall uppstår då poststationer på landsbygden indras och då flera utbärningslinjer sammanläggs. Herr Eriksson påstår att det i många fall uppstår betydande försämringar i postservicen, .då postanstalter dras in på landsbygden och postutdelningslinjer sammanläggs. Jag delar inte denna uppfattning. I riksdagen har tidigare i olika sammanhang redogjorts för den omfattande utbyggnad av lantbrevbäringsnätet som pågått sedan flera år tillbaka och för de förbättringar av lantbrevbärarnas servicé som successivt genomförts. Sålunda har den sammanlagda linjelängden sedan början av 1950-talet i det närmaste tredubblats, och den: är nu över 165 000 km. Under de senaste tio åren har varje år i genomsnitt 10 000 hushåll, som tidigare fått hämta sin post vid postanstalt eller annan fast postanordning, i stället erhållit lantbrevbäring. Minst lika många hushåll har fått förbättrad postbetjäning på annat sätt, t.ex. genom att de har fått närmare till sina postlådor då lantbrevbäringslinjer har sträckts ut. För närvarande betjänas över 580 000 fasta hushåll och ca 130 000 tillfälliga hushåll av lantbrevbärare. Utbyggnaden och förbättringarna har möjliggjorts genom att postverket successivt övergått till lantbrevbäring med bil. Sålunda används numera bil på över 95 procent av linjelängden. Under innevarande år genomförs en betydande förbättring av servicen på dessa linjer. Kunderna tilldelas signalbrickor med vilka de vissa dagar i veckan kan kalla till sig lantbrevbäraren — två dagar i veckan om de bor inom 200 meter och en dag i veckan om de bor mellan 200 och 1000 meter från lantbrevbärarens färdväg. Lantbrevbäraren kommer givetvis liksom tidigare att utan kallelse söka upp kunder som bor inom 200 meter från färdvägen för att lämna värdepost m.m. Samtidigt bereds kunderna möjlighet att sätta in och ta ut pengar på postsparbanksbok genom lantbrevbärare på samma sätt som på en postanstalt. Härigenom kommer lantbrevbärarna att i realiteten fungera som rörliga postanstalter. När lantbrevbäringen byggs ut, ersätter den i stor utsträckning befintliga fasta postanordningar. Finns redan tidigare postutdelning inom området, inlemmas denna i den nya lantbrevbäringen. Genom denna utbyggnad och rationalisering av postanordningarna inom ett landsbygdsområde kan det ibland inträffa att ett fåtal hushåll som redan har postutdelning får senare utdelning efter omläggningen. Å andra sidan får man ofta till stånd en snabbare postutdelning inom området i dess helhet genom att de nya lantbrevbäringslinjerna går ut från en större centralort, dit posten ankommer tidigare än till den postanstalt som dragits in. Såsom lantbrevbäringen i dag fungerar innebär den enligt min uppfattning en klar och otvetydig serviceförbättring för landsbygden i sin helhet.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet för det utförliga svaret på min fråga. Postservicen på landsbygden har undergått betydande förändringar under senare år, och framför allt har dessa bestått i en fortgående indragning av poststationer. Dessa förändringar påverkar både den ankommande och den avgående posten för berörda abonnenter. Jag vill inte påstå att resultatet alltid har inneburit en försämring för abonnenterna, men genom den sammanläggning som skett av många utbärningslinjer har det inte kunnat undvikas förseningar i postutbärningen. Statsrådet och jag tycks vara överens om detta, eftersom det i svaret sägs att förseningar har skett. Vidare vill jag med tillfredsställelse notera den nya giv från postverkets sida som statsrådet aviserar i sitt svar. Jag vill uppfatta denna som en åtgärd i syfte att förbättra postservicen just när det gäller lantbrevbäringslinjerna, och jag tror liksom statsrådet att man på detta sätt kan åstadkomma verkliga förbättringar. Jag kan därför förklara mig ganska tillfredsställd med svaret i förhoppning att avsikten är att denna nya giv skall omfatta samtliga lantbrevbäringslinjer. När det gäller poststationerna kan det vara på sin plats att höja en varnande röst mot den omfattande nedläggning och indragning som nu sker och som i vissa fall kan hämma utvecklingen på orten i fråga både av bebyg gelse och näringsliv. En företagare vill ogärna etablera sig på en ort som saknar en öppen poststation. Postverket borde nog härvidlag ta med i bilden bl.a. lokaliseringspolitiska synpunkter som vi omfattar med sådant intresse här i kammaren. Jag ber att än en gång få tacka försvaret.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig om jag överväger åtgärder avsedda att minska riskerna för långtradarolyckor i tätbebyggelse. Vissa trafikolyckor har inträffat i samband med att långa fordonskombinationer framförs i kurvor med liten radie, t.ex. vid färd runt gathörn. Långa fordonskombinationer kräver vid sådana manövrer ett ganska stort utrymme och tvingas ofta att utnyttja två eller flera körfält. Det har också förekommit att långa fordonskombinationer stjälpt vid passage av t.ex. rondeller. Orsaken synes här som regel vara att föraren felaktigt bedömt hastigheten och fordonets kurvtagningsegenskaper. En rad åtgärder är på gång eller planeras med inriktning på hithörande problem. Dessa tar sikte både på fordonet, föraren och trafikmiljön. Kungl. Maj:t har sålunda uppdragit åt trafiksäkerhetsverket att i samråd med vägverket undersöka behovet av närmare bestämmelser särskilt om ledbarhet och styrförmåga hos fordonskombinationer och framlägga de för slag till författningsändring i detta hänseende som kan vara påkallade. Vidare har den arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet, som f. n. gör en översyn av bestämmelserna angående typoch registreringsbesiktning av fordon, nyligen fått i uppdrag att också utreda frågan om skärpningar i besiktningskraven rörande dynamisk stabilitet för tunga fordonskombinationer. Bl. a. som underlag för dessa utredningar kommer att tjäna resultatet av den undersökning som trafiksäkerhetsrådet i dagarna påbörjat om de långa fordonskomibinationerras utveckling antalsmässigt och deras inblandning i trafikolyckor. Jag vill tillika erinra om de möjligheter som trafiknämnderna har att genom lokala föreskrifter förhindra att långa fordon trafikerar gator och vägar som inte har en för sådana fordon lämplig utrymmesstandard. I flera städer har utfärdats sådana lokala föreskrifter, som innebär exempelvis att fordon över viss längd generellt eller under vissa tider hänvisas till speciella trafikleder. Det är angeläget att möjligheterna till sådan lokal reglering av trafiken med långa fordon tillvaratas även på andra håll. Av stor betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt är informationen och utbildningen av långtradarchaufförerna. Trafiksäkerhetsverket har träffat överenskommelse med företag och organisationer, som ' företräder den yrkesmässiga lastbilstrafiken, om fortbildning av yrkesförare. Fortbildningen omfattar utbildning i körteknik och komplettering av teoretiska kunskaper i fråga om trafikregler. Försökskurser pågår i Laxå under ledning av Biltrafikens yrkesnämnd i samarbete med trafiksäkerhetsverket. I sammanhanget kan också nämnas att trafiksäkerhetsverket undersöker kommande behov av utbildningsmöjligheter för förare av tyngre fordon och att kursplaner för utbildning av sådana förare håller på att utarbetas liksom en handbok avsedd att ge en lättläst information om de viktigaste reglerna för lastbiltrafiken. Vad slutligen gäller trafikmiljön vil jag hänvisa till bl.a. de riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet som getts ut av vägoch planverken och som är avsedda att:vara kommunerna till vägledning vid trafikoch gatuplaneringen. En av principerna är här förbättring av trafiksäkerheten genom separering av olika trafikslag och trafikströmmar. Dessutom pågår arbete för att få fram rekommendationer för trafiksanering i vår nuvarande trafikmiljö genom praktiska försök på ett antal orter i landet under överinseende av en ledningsgrupp, vari ingår företrädare för kommunikationsdepartementet, vägverket, planverket, trafiksäkerhetsverket, trafiksäkerhetsrådet och den s.k. SCAUT-gruppen vid Chalmers tekniska högskola.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för det mycket positiva svaret på min fråga, som givetvis har föranletts av de återkommande olyckor som orsakats av lasbilar i tätortstrafiken. Jag är redan förut medveten om att statsrådet i likhet med mig och många andra är orolig för utvecklingen. Det bevisar bl.a. kommunikationsministerns snabba reaktion efter olyckshelgen i mitten av november. Efter den olycka, då en 8 års flicka hade dödats av en lastbil som vid en gatusväng körde upp på trottoaren, läste jag ett uttalande, där kommunikationsministern sade att han följde utvecklingen och bl.a. väntade på ett förslag från lastbilsförarorganisationerna själva, om jag minns rätt. Emellertid inträffade ytterligare en olycka, där en äldre man dödades under liknande omständigheter. Med anledning därav måste jag ställa frågan, om vi hade tid att vänta längre och om vi skulle låta fler människor dödas, innan vi kunde göra någonting för att söka förhindra olyckshändelser av detta slag. Nu finner jag av svaret att mycket görs på detta område, och jag har också läst, att en kampanj skulle startas av trafiksäkerhetsverket tillsammans med Lastbilsförarnas förbund och åkerierna, såsom även omnämnts i svaret, varvid frågan om ökad utbildning och skärpta säkerhetskrav skall aktualiseras. Jag hoppas att denna kampanj verkligen skall leda till effektiva och bestående resultat och att så även skall vara fallet med övriga aktiviteter som glädjande nog pågår på detta område. Eftersom jag som bilförare ofta färdas på landsvägar och i trakter, där man möter de långa yrkestransportbilarna, vill jag inte gärna medverka till en ökning av den trafiken, utan hoppas att de konkurrensmöjligheter för SJ som kommunikationsministern i går talade om här i kammaren skall ge reslutat, även om jag har mina tvivel. Generaldirektör Lars Skiöld i trafiksäkerhetsverket har i en tidning sagt, att man överväger att dirigera om den tunga trafiken till sträckor som inte är så hårt belastade. När jag framställde min fråga var det också speciellt ett förslag till omdirigering jag tänkte på. Det sägs att förarna inte märker, när de kör på och dödar en människa, och att de tunga lastbilarna behöver en stor svängningsradie har också statsrådet här bekräftat. Under sådana förhållanden frågade jag mig varför man skall tillåta den tunga trafiken genom våra tätorter. Det måste finnas möjligheter att leda den förbi dem, även om detta betyder ökade kostnader och längre färdväg ansåg jag. Även det har statsrådet här berört, och jag ser att det finns möjligheter för de lokala trafiknämnderna att utfärda föreskrifter.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om jag anser att ytterligare åtgärder är erforderliga för att utbildningsprogrammen i radio och television skall få en utformning som överensstämmer med läroplanernas målsättning. Skolprogrammen i radio och television utformas av Sveriges Radio i nära samarbete med skolöverstyrelsen, varför jag utgår ifrån att programmen står i överensstämmelse med gällande läroplaner.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är att alla lärarna inom ett av landets rektorsområden i en skrivelse aktualiserat spörsmålet om ansvaret för innehållet i skolprogrammen i radio och TV. I skrivelsen framhålles att man i dessa program mer och mer avlägsnar sig från läroplanerna. Enligt dessa har lärarna bl.a. att vinnlägga sig om ett vårdat språk och att ta hänsyn till elevernas olika värderingar som de kan ha från resp. hemmiljöer. Eleverna skall vidare inte utsättas för sårande angrepp, och skolan skall inte vara politiskt indoktrinerad. Det är stora krav som ställs på lärarna och läroplanerna skall stödja dem i deras arbete. Samhällets krav i dessa avseenden är emellertid starkt motiverade. Läroböckerna är anpassade härtill, och vi har en särskild läroboksnämnd som skall granska undervisningsmaterialet. Men för skolprogrammen i radio och TV finns inget organ som motsvarar läroboksnämnden. Personligen anser jag att ett sådant organ är lika viktigt för skolprogrammen i radio och TV som läroboksnämnden för skrivna läromedel. TV-programmens genomslagskraft är mycket stark. Det är ett faktum att det har i TV visats olämpliga skolprogram. Det försvårar naturligtvis lärarnas arbete och river ned vad som med möda byggts upp. Det måste också enligt min mening anses otillfredsställande om extrema åsikter, som inte kan presenteras genom skrivna läromedel, därför att de är granskade och anpassade till läroplanerna, så att säga kan komma in bakvägen genom TV, därigenom att granskningen där inte är lika noggrann. Vänsterradikala riktningar framhåller nu att skolan skall vara ett indoktrineringsinstrument. Pendeln kan svänga tillbaka, och högerextremister har ju samma inställning. Vi har ju sett exempel på bådadera. Andra extrema uppfattningar och åsikter kan också på detta sätt komma in i skolan, åsikter som inte stämmer med läroplanerna. Jag vill peka på att t.ex. sexualundervisningen på mellanstadiet har bedrivits på ett sätt som enligt läroplanen inte borde vara tillåtet. Statsrådet anser enligt sitt svar att några särskilda åtgärder inte är befogade därför att han går ut ifrån att skolradiooch TV-programmen överensstämmer med läroplanerna. Jag hoppas att statsrådet tar kontakt med verkligheten. Den visar nämligen att vissa program i skol-TV inte överensstämmer med läroplanen.
Herr talman! Verkligheten är i detta fall avtalet mellan staten och Sveriges Radio-TV, och i det avtalet sägs att utbildningsverksamheten skall bedrivas i samråd med skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Enligt uppgifter från skolöverstyrelsen har man också ett nära samarbete med Sveriges Radio. Det finns en speciell konsulttjänst på SÖ för det ändamålet. Likaså samarbetar producenterna på Sveriges Radio med konsulenterna inom de olika ämnesområdena. Vad sedan gäller det enskilda fall som herr Nilsson i Tvärålund berörde, så vet ju herr Nilsson att vi är förhindrade att ta upp enskilda fall här i kammaren. Jag kan alltså inte gå in på det nu. Radionämnden är ju det organ man får vända sig till, om man är missnöjd 1 ett enskilt fall.

Herr talman! Jag har i min fråga aktualiserat den verklighet som eleverna och lärarna har att arbeta i. Den verkligheten är, enligt vad alla lärare i ett visst rektorsområde upplever, icke tillfredsställande. Jag tror att det finns en mycket stark opinion för deras uppfattning. Jag har tagit upp ett speciellt fall för att få principen klarlagd. Statsrådet har inte gett klart besked i principfrågan. I svaret på skrivelsen som har sänts till chefen för skol-TV har det bekräftats av denne att det är få program som testas i klass innan de sänds i TV. Normalt sitter det lärare i redaktionen för skol-TV-programmen, men det förekommer att en person avgör vad som skall visas, alltså utan att detta blir testat. Det är verkligheten på det området, herr statsråd, och det är den saken jag har aktualiserat. Statsrådet säger att han har anledning att utgå från att skol-TV-programmen överensstämmer med läroplanerna. Jag hoppas nu att statsrådet närmare undersöker förhållandena och överväger, om det ändå inte finns anledning att tillskapa ett granskningsorgan i enlighet med vad som finnes för skrivna läromedel.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig dels om jag uppmärksammat att bilar som blivit godkända vid Svensk bilprovning kan i omedelbar anslutning härtill ändock vid flygande besiktning bli belagda med körförbud, dels om jag är villig medverka till att samma bedömningsregler tilllämpas av såväl Svensk bilprovning som polisen vid s.k. flygande besiktning. Eftersom frågan ställts till mig begränsar jag svaret till att avse vad som berör de trafiksäkerhetsmässiga aspekterna. De grundläggande bestämmelserna om flygande inspektion och kontrollbesiktning finns i vägtrafikförordningen medan de närmare bestämmelserna härom meddelats i vägtrafikkungörelsen. Detaljerade bestämmelser om utförandet av flygande inspektion och bedömningen av dess resultat har av trafiksäkerhetsverket i samråd med rikspolisstyrelsen utfärdats i form av >»Handbok i flygande inspektion». Motsvarande detaljanvisningar för kontrollbesiktningen har meddelats i en likaledes av trafiksäkerhetsverket utgiven »Besiktningshandbok>. För "bedömningen av olika bristfälligheter hos fordon gäller samma normer vid flygande inspektion som vid kontrollbesiktning. Utbildningen för ifrågavarande verksamhet sker hos såväl Svensk bilprovning och rikspolisstyrelsen som trafiksäkerhetsverket efter gemensamma linjer. De skillnader i bedömningen av olika bristers betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt, som någon gång kunnat konstateras, kan således knappast anses bero på skillnader i bedömningsgrunderna. Bristfälligheter hos ett fordon kan emellertid erfarenhetsmässigt uppstå och förvärras på mycket kort tid så att bedömningen måste bli en annan kanske bara någon dag efter den första besiktningen. Vidare kan det naturligtvis inträffa att vad som inte upptäcks vid en första kontroll kommer i dagen vid en förnyad sådan. Besiktningsarbetet måste på grund av sin natur inrymma vissa subjektiva bedömningsmoment, som trots fasta normer och objektiva mätmetoder i undantagsfall på någon punkt kan ge skilda utslag. Det måste även vara rimligt att beakta att frågan gäller ett område, där antalet konstruktioner och utföranden är mycket stort och där nya, snabbt uppkommande och ibland svårförklarliga bristfälligheter skall bli föremål för omedelbar bedömning. För att bl.a. minska riskerna för en oenhetlig bedömning har trafiksäkerhetsverket, = rikspolisstyrelsen och Svensk bilprovning tillsatt en gemensam arbetsgrupp, som följer upp tilllämpningen av bedömningsnormerna och överväger behovet av nya eller ändrade sådana. På grundval av rekommendationer från arbetsgruppen och rapporter från Bilprovningen och rikspolisstyrelsen utfärdar trafiksäkerhetsverket fortlöpande anvisningar för besiktningsverksamheten. Bilprovningen får underrättelse från polisen om varje flygande inspektion, som föranleder föreläggande om kon trollbesiktning. Enligt Bilprovningens erfarenhet råder god överensstämmelse mellan bedömningarna vid flygande inspektion och kontrollbesiktning. Under Bilprovningens femåriga verksamhet har endast ett fåtal fall av skilda bedömningar kommit till företagets kännedom. Detta förhållande bör ses mot bakgrund. av att Bilprovningen årligen utför närmare 2,5 miljoner fordonsbesiktningar. Kontrollbesiktning och flygande inspektion utgör två viktiga komponenter i den löpande trafiksäkerhetskontrollen över fordonsbeståndet, och de båda insatserna kompletterar varandra väl, inte minst därför att kontrollbesiktningen för närvarande huvudsakligen avser endast fordon som är minst tre år gamla och därtill sker bara en gång om året. Med hänvisning till bl.a. de samarbetsformer mellan berörda parter och den ledning från trafiksäkerhetsverket som nu praktiseras och som jag här redogjort för anser jag inte några åtgärder från min sida erforderliga på detta område.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det svar jag fått på min interpellation. Det torde råda full enighet om att alla resurser måste sättas in för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Jag vågar jämställa trafikdöden med våra största folksjukdomar, och den tenderar också att öka alltmer. Dödsfrekvensen till följd av trafikolyckor måste pressas ned, och allt måste göras för att skapa förutsättningar för detta. Den obligatoriska bilprovningen är ett led i detta arbete. Man vill helt naturligt få bort de trafikfarliga fordonen på vägarna. Flygande inspektion är helt visst också ett led i dessa strävanden. Men det är av vikt att allmänheten, d.v.s. fordonsägarna, har tilltro till dessa provningar och besiktningar. Denna tilltro kan svikta, om Svensk bilprovnings kontrollbesiktningar och polisens flygande besiktningar inte överensstämmer. Sådant finns det exempel på. Givetvis kan — såsom kommunikationsministern också redovisat i sitt svar — fel uppstå nästan omgående efter en besiktning. Det rör sig då självfallet om akuta fel. Men det har ocksä visat sig att personer under färden hem från en kontrollbesiktning blivit föremål för flygande besiktning av sin bil och då fått körförbud för denna utan dylikt akut fel. Det kan ju vara fråga om fel som Bilprovningen inte upptäckt. men fordonsägarna kan även få den uppfattningen att tillämpningen av provningsbestämmelserna inte är densamma i de båda fallen. Då skapas inte den tilltro till undersökningarna som måste finnas.

Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över beskedet. Jag uttalar också förhoppningen att arbetsgruppen får de resurser som fordras för att den i praktiken skall kunna åstadkomma enhetlighet. Vidare hemställer jag att kommunikationsministern omgående ordnar så, att samordningen i verkligheten fungerar. Arbetsgruppen har ju tillsatts under senare tid, och jag är inte säker på att allt fungerar på ett riktigt sätt. Enhetliga bedömningsnormer är ett led i strävandena att öka trafiksäkerhe ten. Fordonsägarna måste ha tilltro till denna verksamhet.